Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skyndsamt inrätta en viltvårdsmyndighet. Jaktlagsutredningen lämnade ett delbetänkande, Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid . Betänkandet har remitterats, och regeringens bedömning är att vissa frågor kräver ytterligare utredning. Utestående frågor måste analyseras betydligt djupare än vad utredningen har gjort, och betänkandets förslag avseende finansiering är inte tillfredsställande. Svensk viltförvaltning har förändrats över tid och fortsätter att utvecklas. Vi behöver noggrant överväga formerna och myndighetsstrukturen för att skapa en så effektiv och hållbar viltförvaltning som möjligt. Bland annat är arbetet med att samordna viltförvaltningsfrågor fortsatt viktigt. Regeringen har tagit en mängd initiativ inom jakt och viltvård och bland annat skapat ordning och reda när det gäller vargjakten och småviltsjakten. Viltförvaltningen utvecklas ständigt. Eftersom flera parter och intressenter berörs och det vetenskapliga underlaget är komplext krävs ett mer omfattande hänsynstagande. Naturvårdsverket har därför, på regeringens uppdrag, tagit fram en strategi för svensk viltförvaltning. I budgetpropositionen för 2017 bekräftade regeringen att Naturvårdsverkets arbete utifrån strategin kan bidra till att viltförvaltningen fortsätter att utvecklas. Regeringen följer hur arbetet med viltstrategin fortlöper. Regeringen agerar för att långsiktigt bygga upp förtroendefulla samarbeten med berörda aktörer i syfte att förbättra förutsättningarna för en effektiv och hållbar viltförvaltning.
Fru talman! Tack för svaret, ministern! Jag konstaterar att vi hade en liknande interpellationsdebatt för nästan exakt ett år sedan och att svaret då var i stort sett identiskt: att regeringen skulle analysera betydligt djupare än vad utredningen har gjort och att man även skulle se över finansieringen, som inte bedömdes vara tillfredsställande. Detta är ett tillkännagivande där riksdagen tydligt har sagt att man vill att en sådan här viltmyndighet, som tar över en del av ansvaret för jakt och viltvårdsfrågorna, ska inrättas. Riksdagen tog detta beslut i februari 2015, alltså för ungefär två år sedan. Efter två år förväntar man sig att regeringen och ministern har gjort någonting i frågan. Min mycket enkla och raka fråga är: Vad har hänt? Hur mycket närmare en viltmyndighet är vi i dag? Och avser ministern och regeringen att faktiskt följa riksdagens beslut om att inrätta denna myndighet?
Fru talman! Tack, Sten Bergheden, för att jag får möjlighet att diskutera en viltmyndighet och vad regeringen gör när det gäller jakt och viltförvaltning. När vi tog över var det väldigt mycket oordning på jaktområdet. Det fanns vargjakt som inte kom till stånd med det regelverk som alliansregeringen hade satt på plats. Det fanns problem med fjälljakten, som tryckte ut svenska medborgare från jakten. Detta har regeringen lagt till rätta. Vi har i dag en fungerande vargjakt och en fungerande fjälljakt, som inte tränger ut svenska medborgare. Det rådde också oordning i ekonomin. Vi tog över en ekonomi med ett underskott på hela 62 miljarder - så stort var underskottet i mars 2015, när man lämnade tillkännagivandet som Sten Bergheden relaterar till. Två mandatperioder med underskott har vi vänt till två år med överskott. Bildande av nya myndigheter kostar pengar, Sten Bergheden, och det måste finnas ett tydligt mervärde. En väl utformad myndighetsstruktur är en förutsättning för en effektiv och hållbar viltförvaltning. Därför måste vi noggrant överväga och utreda olika alternativ men även titta på kostnadseffektivitet. Vi kan inte slarva bort ekonomin, och vi ska ha ordning och reda i såväl ekonomin som viltförvaltningen.
Fru talman! Jag tackar för samma svar än en gång, med en tydlighet i fråga om att det faktiskt inte har hänt någonting med den nya viltmyndigheten. Riksdagen har lämnat ett tillkännagivande. En majoritet i riksdagen har ställt sig bakom detta. Denna majoritet har pekat med hela handen och sagt att man vill ha fram den här viltmyndigheten. Ministern redovisar här att man har ägnat sig åt att lösa andra problem, men man har inte satt igång med att inrätta den viltmyndighet som skulle få huvudsvaret för det här uppdraget. Det är väl detta som är problemet - om man ska respektera politiska och demokratiska beslut gäller det att man genomför det som riksdagen har beslutat och begärt. Då är det väl också rimligt att regeringen och ministern har en viss tid på sig att uträtta detta. Här i dag, efter två år, ger ministern samma svar som han gav för ett år sedan. Man har inte löst dessa saker. Man har inte gått vidare. Man har inte fortsatt att utreda hur detta ska inrättas, utan man pratar om att man har jobbat med andra saker. Jag vill ha svar här i dag: Vad har ministern gjort för att inrätta den här viltmyndigheten? Vad tänker ministern göra för att inrätta den viltmyndighet som riksdagen har beslutat om, och när kommer det hela att vara klart?
Fru talman! Regeringen har tagit en mängd initiativ som rör jakt och viltvård, däribland att titta på en viltvårdsmyndighet. Riksdagen har också i tillkännagivanden till regeringen lagt fram en mängd uppdrag, bland annat vad gäller förvaltningen av säljakt på allmänt vatten och i ekonomisk zon samt vad gäller kronhjortsförvaltningen. På alla dessa områden har vi lagt ut uppdrag för att kunna hantera dem. Det rådde stor oordning i jaktfrågorna när vi tog över, och det är klart att detta innebär en stor arbetsbelastning. Som jag nämnde har vi behövt lägga till rätta vargjakten och fjälljakten. Vi har också försökt att komma till rätta med den utfodring som sker av vilt, som drabbar lantbrukarna väldigt hårt ekonomiskt. Tyvärr har detta stoppats av allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna, vilket gör att lantbrukarna även fortsättningsvis har stora problem med denna utfodring.
Fru talman! Ministern fortsätter att tala om vad man har gjort i stället. Han svarar inte på raka, enkla frågor. Vad har hänt sedan tillkännagivandet? Det svar jag fick för ett år sedan var i stort sett identiskt med det svar som jag fick i dag. Vad har ministern och regeringen gjort för att inrätta det som riksdagen har beslutat och bestämt? Vilka initiativ har man tagit, vilka initiativ avser man att ta och när och hur har vi en ny viltmyndighet i Sverige? Det sistnämnda har riksdagen faktiskt beslutat om och gett regeringen i uppdrag att lösa. Ministern får självklart använda sin tid till att tala om andra saker som han jobbar med - det är ett väldigt bra tillfälle att passa på att göra det. Men just denna interpellationsdebatt handlar om viltmyndigheten och när den ska inrättas i Sverige. Vi har inte sett någonting. Ingenting är gjort där, som jag tolkar det hela. Om inte annat har ministern inte lyckats övertyga mig om att han och regeringen har gjort någonting. Ministern har ytterligare ett inlägg på sig. Tala nu bara om för mig, för riksdagen och för svenska folket: När och hur kommer den här viltmyndigheten att finnas på plats? Vilka initiativ har ministern tagit, och vilka initiativ kommer ministern att ta för att detta riksdagsbeslut ska bli verklighet?
Fru talman! Som landsbygdsminister vill jag framhålla att jag värnar om jakt och viltförvaltningsfrågor. Dessa är väldigt viktiga för landsbygden. Regeringen har tagit en mängd initiativ för att utreda frågeställningar utifrån riksdagens tillkännagivande, som också omfattar viltmyndigheten. Men den oreda som överlämnades beträffande jakten och ekonomin har gjort att dessa saker inte är så enkla att hantera. Det rör sig också om en mängd frågor som måste hanteras. Viltförvaltningen utvecklas ständigt, och Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning kan bidra till detta. Regeringen är positiv till strategin och följer hur arbetet fungerar. När regeringen nu har vänt statsbudgetens underskott till överskott har vi också skapat ett större handlingsutrymme för att fortsätta att utveckla en effektiv viltförvaltning.